Herr talman! Herr. Hedin har frågat, om jag är beredd medverka till sådan tillfällig ändring av vissa skördeuppskattningsområden att lantbrukare som icke kunnat bärga sin skörd kan erhålla ersättning även om deras skördeuppskattningsområde icke blir ersättningsberättigat enligt nuvarande sberäkningsgrunder. Skördestatistiska nämnden föreslog i skrivelse den 12 januari 1968 att, med hänsyn till den stora. andelen obärgad areal av vårsäd, särskilda beräkningsregler skulle tillämpas. vid ersättningsberäkningarna för år.1967 inom ett sammanhängande katastrofområde, som omfattar delar av Jönköpings, Skaraborgs, Älvsborgs, Göteborgs och Bohus. samt Värmlands län. Förslaget innebär bl.a. en tillfällig ändring av indelningen, i ersättningsområden. .Kungl, Maj:t har därefter den 2 februari 1968 bemyndigat statistiska centralbyrån att i samråd med berörda myndigheter genomföra en tillfällig områdesändring i huvudsaklig överensstämmelse med nämndens förslag i ämnet.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
: : ss Jag hade själv föreslagit att man skulle bilda särskilda områden av t.ex. de skogsbygder som hårt drabbats inom en trakt, medan slättbygderna klarat sig mycket bra. Det är i princip samma modell som tillämpades för ungefär ett år sedan i Kristianstads och Malmöhus län, där man under juni hade regn som hårt drabbade vissa slättbygder, men som skonade områden som låg litet högre. Då gjorde man där en tillfällig indelning, så att man tog dessa drabbade områden för sig, och den indelningen har ju sedan blivit permanent. Nu har jag tagit kontakt med skördestatistiska nämnden och fått litet närmare besked om hur man i detta fall har tänkt göra. Nämndens förslag innebär efter vad jag kan förstå att man delar in gårdarna i olika grupper, beroende på hur stor procent av deras areal som upptar icke bärgad gröda. Det blir om möjligt en ännu mer individuell bedömning än vad jag hade föreslagit. Jag är alltså i princip mycket tacksam för det svar som jag fått. Emellertid återstår för mig ändå en väsentlig fråga. Det sägs i svaret att det enligt skördestatistiska nämndens förslag skall gälla ett sammanhängande katastrofområde. Därvid nämns vissa län men inte Södermanlands län. Men enligt ett brev som skickades den 4 januari från lantbruksnämnden i Södermanlands län till statens jordbruksnämnd har i Södermanland inte mindre än 2000 hektar av vårsäden blivit obärgad. Det är framför allt inom skogsbygderna i de norra och mellersta delarna av länet där man mycket sent kom i gång med vårsådden, varför säden mognade sent. I de norra delarna av länet kom sedan mycket snö som tryckte ner grödorna. Det är en ganska väsentlig areal som det rör sig om för hela länet. Framför allt är enskilda jordbrukare i länet mycket hårt drabbade i dessa skogsbygder. Det gäller framför allt småbruk. På vissa gårdar har man på detta sätt fått hela sin vårsäd förstörd. Lantbruksnämnden begärde hos jordbruksnämnden att man skulle få ökade möjligheter till skördeskadebidrag, men självfallet är det betydligt bättre om man kan få ersättning enligt de grunder som jordbruksministern här har redovisat och som man tänkt sig för de andra länen. Jag tycker att det finns starka skäl för att Södermanland skall behandlas på samma sätt som de andra länen. Jag har inhämtat uppgifter från Skaraborgs län. Där gäller skadorna 8 000 hektar vårsäd eller 2,8 procent av den totalt brukade jorden. I Södermanland var det som jag sade 2000 hektar, vilket innebär 1,4 procent, alltså ungefär halva arealen procentuellt sett. Jag vill nu fråga jordbruksministern, om det är meningen att man också i Södermanland skall få ersättning inom dessa områden efter samma grunder som redovisas här i svaret.

Herr talman! Beslutet är formulerat som jag angav, nämligen att statistiska centralbyrån fick bemyndigande att i samråd med berörda myndigheter genomföra en tillfällig områdesförändring i huvudsaklig överensstämmelse med skördestatistiska nämndens förslag i ämnet. Dessa frågor handläggs bäst om Kungl. Maj:t inte ger alltför detaljerade föreskrifter om inom vilka områden systemet skall tillämpas. Det bör ankomma på den sakkunskap som är representerad inom denna nämnd att göra en riktig bedömning. Nämnden har nu lagt fram ett förslag där man redovisat förhållandena. Man har sedan fått klarsignal från Kungl. Maj:t att arbeta vidare med detta förslag, vilket innebär att man kan påräkna att inkommande ansökningar kommer att behandlas på normalt sätt, även om man nu gör en avvikelse från den områdesindelning som normalt gäller. Det är dock omöjligt för mig att i detalj peka ut vilka kommuner eller vilka gårdar som skulle komma i fråga.
Herr talman! Jag tackar jordbruksministern också för detta svar och tolkar det så, att det inte föreligger något hinder för att vederbörande myndigheter också tar med Södermanland. Det är egendomligt att Södermanland råkat bli så här hårt drabbat. Jag nämnde också Västmanland, men där är skadorna ganska obetydliga. Jag känner inte heller till att det förekommit liknande fall i angränsande län, som Uppland och Östergötland, utan det gäller speciellt Södermanland utöver det område som redovisas i svaret. Jag hoppas alltså att man från myndigheternas sida kommer att behandla Södermanland på samma sätt som de andra län som ligger inom det stora sammanhängande området. Jag tolkar jordbruksministerns »i huvudsaklig överensstämmelse» så, att även Södermanland skall kunna inkluderas.

Herr talman! Kvicksilverhalten i de svenska sjöarna tilltar i oroande grad och har redan medfört att fisken i vissa vattendrag måste betraktas som oätlig. Kvicksilverförekomsten är så mycket allvarligare som det tar utomordentligt lång tid innan ett vattendrag kan friskförklaras även om föroreningskällan försvinner. Nyligen utförda experiment har emellertid visat att det finns skäl antaga att anrikningsslam från gruvoch stålindustrin kan kemiskt binda kvicksilver och göra det biologiskt oåtkomligt. Anrikningsslammet, som är en biprodukt från gruvoch stålindustrin, har hittills icke kunnat användas för andra ändamål än som fyllnadsmaterial. Det finns därför mycket stora kvantiteter av detta material upplagrat i områden som har eller har haft nämnda industrier. Om de experiment som hittills utförts skulle visa sig användbara även i större skala, skulle detta medföra att man utan oöverstigliga kostnader skulle kunna komma till rätta med kvicksilverföroreningarna i de svenska vattendragen. I första hand torde det vara en fråga om att på lämpligt sätt kunna ordna transporten av de stora materialkvantiteter som det här kan röra sig om. Om försök i större skala skall kunna utföras, förutsätter detta emellertid en statlig medverkan, vilken dock kanhända kommer att ställa sig billigare än de åtgärder som i annat fall måste vidtagas. Då det här är fråga om att såväl rädda sjöarnas fauna som säkerställa framtida friskvattentäkter, synes statligt stöd vara väl motiverat. Med stöd av det anförda hemställer jag om kammarens tillstånd att till statsrådet och chefen för jordbruksdepartementet få ställa följande fråga: Är statsrådet beredd medverka till utvidgade undersökningar rörande anrikningsslammets förmåga att kemiskt binda kvicksilver?

Herr talman! Som bakgrund till dagens situation när det gäller denna fråga vill jag påminna om ärendets behandling för bara två, tre månader sedan. Som bekant lade justitieministern då fram en proposition angående utlandssvenskarnas rösträtt. Den propositionen, som vi alla hälsade med stor tillfredsställelse, godkände i princip utlandssvenskarnas rösträtt och anvisade praktiska åtgärder för att möiliggöra för utlandssvenskarna att utöva denna rätt. Men som vi vet tog justitieminis tern och riksdagen inte steget fullt ut den gången, utan rösträtten förbehölls de utlandssvenskar som någon gång under de senaste fem åren förekommit i den svenska kyrkobokföringen. Där befinner sig frågan i dag. Den är nu inne i en ny fas, där vi motionärer och reservanter önskar att nämnda femårsklausul tages bort. Nu vet jag att många säger att vi bråkar för mycket om denna sak som ändå inte har särskilt stora dimensioner. Detta är riktigt, men bara om man ser saken kvantitativt. Man vet inte hur många utlandssvenskar som beröres av den föreliggande reservationen. Kanske är det 10 000, kanske fler, kanske färre, det blir en ren gissning. Men för dessa säg 10000 utlandssvenskar är det en stor fråga. Var och en som kommit i kontakt med utlandssvenskar vet att de gärna för sin brist på rösträtt på tal och säger att de känner sig som andra klassens medborgare när de inte får vara med och rösta som de själva önskar. Sedan är det också klart — åtminstone ser vi reservanter saken så — att denna fråga har sin stora principiella betydelse. Vi motionärer och reservanter kommer därför att återkomma i detta ärende så länge vi inte fått igenom våra önskemål. Jag säger detta samtidigt som jag vill framhålla att vi är mycket tillfredsställda över justitieministerns fjolårsinitiativ. Vi frågar oss vad det är man har att anmärka på den inställning vi ger uttryck för i vår reservation. Det vanligaste argumentet är väl att många av utlandssvenskarna aldrig kommer att återvända till Sverige. För hur stor procent av utlandssvenskarna detta gäller vet man inte men för mig är det främmande att bedöma en sådan sak som rätten att rösta från sådana utgångspunkter. Det görs också gällande att utlandssvenskarna skulle ha kommit bort från de svenska förhållandena och ganska litet skulle känna till de frågor som behandlas här i riksdagen. Jag förstår inte att man kan anlägga dylika synpunkter. Skulle man göra det beträffande de svenska medborgarna i övrigt, skulle man minsann — det har undersökningar visat — finna att rätt många väljer parti och röstar utan att verkligen ha satt sig in i vad det gäller. Något annat som brukar framhållas är att det är så besvärligt med kontrollen av alla dem som så länge varit borta från Sverige. Jag kan på denna punkt citera vad justitieministern sade vid behandlingen av denna fråga i december förra året. Justitieministern anförde då bl.a. följande: »Men om man som reservanterna förordar tar med alla ut landssvenskar, även sådana som har varit borta från hemlandet under decennier, betyder det i praktiken att man helt ger upp valsäkerheten. Det finns inga möjligheter att på ett tillförlitligt sätt kontrollera om en utlandssvensk som lämnat Sverige för 20 eller 30 år sedan fortfarande är svensk medborgare. Vid så lång frånvaro har ett svenskt pass inte något större bevisvärde.» Jag bemötte justitieministern på denna punkt men fick inget svar. Jag upprepar därför mitt bemötande i dag. är det verkligen så illa ställt med vår passkontroll att man inte kan vara säker på att en passinnehavare är svensk medborgare eller inte? Skulle det vara så förväntar vi oss ett initiativ från justitieministern för att tillse att passkontrollen blir bättre. Herr talman! Jag nöjer mig med det anförda. Jag och många andra var ju i tillfälle att bara för några månader sedan utförligt utveckla vår ståndpunkt i denna fråga. Jag yrkar bifall till den vid utlåtandet fogade reservationen.

Herr talman! Då herr Wahlund i sitt anförande redan har tagit upp det väsentligaste i denna fråga och ärendet vid flera tillfällen debatterats i denna kammare, kan jag inskränka mig till ett kortare inlägg. Först vill jag framhålla att vi inom högerpartiet inte kunnat förstå varför utlandssvenskarna inte tidigare fått rösträtt. Vi har också länge kämpat för en positiv lösning av frågan. Som svenska medborgare borde utlandssvenskarna även i detta hänseende vara fullt likställda med övriga svenska medborgare och åtnjuta samma rättigheter. Vi hälsade därför förra årets beslut om rösträtt åt vissa utlandssvenskar med tillfredsställelse. Men vi ansåg och anser alltjämt att bestämmelsen, att en utlandssvensk för att få möjlighet att utöva sin rösträtt skall ha varit kyrkobokförd i Sverige någon gång under de fem kalenderåren närmast före det år då röstlängden upprättas, ställer alltför många människor utanför denna medborgerliga rättighet. Man kan ju inte gärna påstå att begränsningen står i överensstämmelse med föreskriften i riksdagsordningen om valrätten. Jag anser fördenskull att det inte är mer än rättvist att riksdagen nu går in för en vidgning av ifrågavarande rösträtt på sätt som vi reservanter föreslår. I övrigt skall jag endast peka på ett konkret fall, som visar hur orimlig den nuvarande begränsningen är. Jag känner en person som flyttade ut från Sverige år 1933 och bosatte sig i Rom. Vederbörande har där under många år bl.a. verkat som svensk röst i den italienska radion. Var och en förstår säkerligen värdet och betydelsen för vårt land av dylika kontakter. Och många fler exempel av detta slag, som visar, hur utlandssvenskarnas engagemang i olika delar av världen är ytterst värdefullt för oss, skulle kunna anföras. Under sådana förhållanden måste man fråga sig varför utskottsmajoriteten ställer sig så kallsinnig till dessa människor och inte vill ge dem den medborgerliga rättighet, som de äger rätt att kräva. En mångårig bortovaro är ingalunda något bevis för att utlandssvenskarna klippt av förbindelserna med hemlandet. De kan ha minst lika goda kontakter med Sverige för det och väl tillvarata svenska intressen i utlandet.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

Herr talman! Herr Johansson i Troll hättan förde de konstitutionella aspekterna på tal. Jag har ingen anledning alls att gå in på detta. Jag har inte berört den sidan av saken i dag, och jag gjorde det inte heller i december. Herr Johansson i Trollhättan sade att ingenting nytt har inträffat. Nej, ingenting nytt har inträffat, men vi reservanter framhärdar i alla fall, och som jag sade tidigare: vi skall återkomma i denna fråga. Jag hade uppfattat utskottsmajoritetens inställning som så: »Allt hitintills skall du komma, och icke vidare; här skola dina stolta böljor sätta sig.» Men jag märker att jag på den punkten gör Atminstone herr Johansson i Trollhättan orätt. Herr Johansson sade: Låt oss inhämta erfarenheter av den nya ordningen, låt oss se vad som händer vid valet i höst. All right! Jag vill inte precis säga att det däri ligger något av ett löfte, men jag konstaterar i alla fall att herr Johansson i Trollhättan inte är så förstockad när det gäller denna sak som jag — det erkänner jag gärna trodde.

Herr talman! Herr Johansson i Trollhättan gick långt tillbaka i tiden i sitt första anförande. Jag vill emellertid erinra om att åtskilligt har hänt sedan dess. Vi har helt andra kommunikationer i världen än vi då hade, och utlandssvenskarnas antal har hunnit att mångdubblas. Vidare vill jag erinra om att vi re servanter förklarade oss icke nöjda med det beslut som fattades förra året.

Herr talman! Det är ju praxis att motionärerna uppträder närmast efter reservanterna. Denna gång har jag med avsikt anmält mig efter utskottsmajoritetens talesman för att höra om till äventyrs några nya argument hade vaskats fram vid utskottsbehandlingen. Så var dock inte fallet. Utskottsutlåtandet är ett tunt för att inte säga magert aktstycke, och det vill jag på sätt och vis inte klandra utskottsmajoriteten för. Som flera talare redan påpekat är det bara litet mer än två månader sedan denna fråga senast behandlades i konstitutionsutskottet och kamrarna. Om den bittra reaktionen hos många utlandssvenskar mot den lösning frågan fick genom riksdagsbeslutet i december skall jag inte orda i dag — det har talats mycket om den. Jag berörde den dessutom ganska ingående under remissdebatten i januari — om nu någon lyssnade på remissdebatten den andra dagen eller till äventyrs har läst protokollen från den debatten. Jag tän ker alltså inte upprepa vad jag sade då. Ledamöterna i utskottet — jag tror även majoriteten, herr Johansson i Trollhättan, som inte vill mjuka upp den hårda tidsgränsen är väl medvetna om den reaktion som beslutet har utlöst. Vad jag emellertid beklagar är att utskottet inte synes ha tagit upp till sakbehandling den motion som fru Sundberg och jag har väckt i denna fråga. Motionen var nämligen ett försök att åstadkomma en ny infallsvinkel. Man kanske skulle, menade vi, kunna finna någon annan möjlighet att bryta genom denna fixa gräns än en oändlig utsträckning bakåt i tiden utan annat villkor än kyrkobokföring. Vi motionärer medger sålunda att det finns utlandssvenskar som har så svag anknytning till Sverige att man kan vara tveksam om huruvida de bör ha rösträtt i svenska riksdagsval. Det gäller inte bara herr Adamssons gamla farbror i USA, som vi har hört talas om så mycket. I motionen har vi som exempel nämnt personer som är födda utomlands eller som redan i mycket unga år flyttat utomlands och sedan inte alls eller mycket sällan satt sin fot på den svenska fosterjorden. — För dem som är födda utomlands kan man kanske inte ens tala om den svenska fosterjorden. I vår oskuld trodde vi att konstitutionsutskottets ledamöter, som ändå är medvetna om att den nuvarande tidsgränsen ofta får orimliga konsekvenser, skulle ha något intresse av att undersöka om det inte ändå fanns någon möjlighet att mjuka upp villkoren. Herr Magnusson i Tumhult nämnde ett exempel på dessa som blev utestängda — det gällde en dam i Rom. Jag skall ta ett annat, ännu mer närliggande exempel. En landsmanninna till mig, alltså från Gotland, reste till Canada 1961. Hon kom hem strax före jul 1967. Hon har inte varit kyrkobokförd här i landet under något av de fem kalenderåren före 1968 och kommer därför inte att bli upptagen i röstlängden för 1968. Hon blir alltså utesluten från rösträtt. Jag nämnde i mitt inlägg i remissdebatten att även svenskar vid FN delegationen i New York är utestängda från rösträtt. När vi gör allt för att bereda människorna här hemma möjlighet att rösta — exempelvis sjuka och de som är intagna på fångvårdsanstalter — ter det sig särskilt stötande för dem som är direkt anställda i svensk utrikestjänst att de inte skall få delta i riksdagsvalen och påverka politiken. Liksom herr Magnusson i Tumhult tycker jag att den jämförelse, som min vän herr Johansson i Trollhättan gjorde med år 1909 och högerministären Lindman, är ett klent försvar — det kan väl ändå herr Johansson och jag vara överens om. Under de sextio år som gått sedan 1909 har ju utvecklingen inte stått stilla. Som herr Magnusson i Tumhult framhöll var antalet utlandssvenskar på den tiden ganska ringa, medan det i dag är mycket stort. Herr Johansson i Trollhättan berikade det svenska språket med ett nytt ord: utlandsnorskar. Jag vill inte gärna berika språket med ytterligare ett nytt ord: utlandsfranskor. Jag vill dock framhålla, att man i Frankrike är mer mån om att hålla kontakt med de franska medborgare som bor i utlandet. Dessa har rösträtt i betydligt större utsträckning än vad ni i majoritetspartiet vill ge utlandssvenskarna. Vi har i motionen framhållit, att man kunde tänka sig, att vederbörande utlandssvensk inte bara skall ha varit kyrkobokförd i Sverige någon gång, utan även att han skall ha varit kyrkobokförd här efter en viss ålder. Vi gick ut väldigt lågt och föreslog t.ex. tolv år, men man kan naturligtvis resonera om någon annan lämplig ålder — t.ex. rösträttsåldern — som utgör garanti för att dessa personer verkligen har någon kontakt med sitt hemland. Under alla förhållanden — och i det avseendet hoppas jag att även herr Jo hansson i Trollhättan är ense både med mig och med reservanterna — skall det bli mycket intressant att se hur många utlandssvenskar som före den 30 april skickar in denna ansökan för att bli upptagna i den särskilda röstlängden. Det är väl framför allt på de erfarenheterna och rönen som herr Johansson i Trollhättan väntar. Vi är naturligtvis alla mycket intresserade av att se hur många det kan vara som befinner sig inom de gula streck som regeringen dragit upp. Ledamöterna av konstitutionsutskottet har tydligen inte ägnat vår motion någon större uppmärksamhet. Av utlåtandet att döma har de inte ägnat den någon uppmärksamhet alls; vad som förevarit vid utskottsbordet i Rosenbad är mig alldeles obekant eftersom utskottets förhandlingar ju är interna. Men då vår motion förutsatte att eventuella ändringar i enlighet med vad vi föreslagit i motionen skulle utarbetas av konstitutionsutskottet och då motionen inte lett till något resultat i det avseendet, återstår för oss inget annat än att yrka bifall till trepartireservationen. Jag instämmer emellertid i vad herr Hamrin i Jönköping sade, nämligen att detta säkert inte är sista gången som vi här i kammaren diskuterar frågan om utlandssvenskarnas rösträtt.

Herr talman! Som motionär i denna fråga skall jag be att få understryka vad herr Hamrin i Jönköping yttrat i sitt anförande. För mig är det vitala, att varje svensk medborgare i mogen ålder skall ha rösträtt, oavsett var han är bosatt. Jag tycker inte heller att det är någonting som säger att rösträtten måste grundas på mantalsskrivningen, utan man kan mycket väl ha en särskild röstlängd för utlandssvenskarna och låta dem rösta i Stockholm som är den största valkretsen. Allt detta har ju redan framhållits i debatten, och jag vill bara erinra om vad som sades i ett anförande, nämligen att det säkert inte är någon fara för att utlandssvenskarna skulle missbruka sin rösträtt. Har man så litet intresse för Sverige att man kan tänka sig att missbruka detta, då bryr man sig inte om att ta besväret att anmäla sig till röstlängd. Jag skall inte yrka bifall till min motion. Efter att ha hört vad herr Hamrin i Jönköping hade att säga tycker jag att reservationen innebär ett stort steg mot en rättvis ordning, och därför skall jag bara, herr talman, be att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Just därför att frågan sannolikt återkommer tror jag att det kan vara klokt att redan nu peka på de egendomliga konsekvenser som herr Johanssons i Trollhättan resonemang kan få. Om man skulle försöka grunda rösträtten och åtgärder för att möjliggöra för människor att utnyttja sin rösträtt på det förhållandet, att de personligen påverkas av de beslut som fattas i riksdagen, så framstår förhållandena verkligen som egendomliga. Det finns många människor vilkas hela tillvaro påverkas av de beslut vi fattar i riksdagen men som under inga omständigheter kan komma i fråga för svensk rösträtt, helt enkelt därför att de inte är svenska medborgare. Det är kanske att gå något långt, herr Johansson i Trollhättan. Men att åberopa en sådan princip som stöd för åsikten att man bör dra en bestämd gräns vid ett visst antal frånvaroår är uppenbart orimligt. En människa kan lämna Sverige i dag, och det kan stå helt klart att den människans förhållanden aldrig någonsin mer kommer att påverkas av beslut i Sveriges riksdag. Det gäller t.ex. en emigrant som inte har för avsikt att hit återvända. Varför skall den människan enligt herr Johanssons argumentering ha rösträtt i fem år? En annan kan ha varit utomlands i sex, sju, åtta, tio eller tolv år men helt hänga fast vid sitt svenska medborgarskap, känna sig som svensk och ha för avsikt att hit återvända. Varför skall den människan med denna argumentation inte ha rösträtt? Nej, herr Johansson, jag tror det är nödvändigt att i dessa sammanhang försöka uppställa så formella kriterier som möjligt och inte några regler som måste tolkas i enlighet med sådana här subjektiva bedömningar i det enskilda fallet. Vi skall inte heller formulera generella regler grundade på sådana bedömningar. Vi måste väl ändå hålla fast vid, att rösträtt har svenska medborgare. Sedan har vi vissa inskränkningar rörande ålder t.ex. Vi har i verkligheten vissa inskränkningar av praktiska skäl. Vi försöker — och vi har att behandla fler förslag om det i dag — att så långt det är möjligt undanröja hinder för människor som har eller i princip bör ha rösträtt att utnyttja denna rösträtt, men det skall vara formella regler som är så klart och så enkelt utformade som möjligt. Det är en uppenbart subjektiv bedömning, som inte hör hemma när man handlägger konstitutionella frågor, att införa en argumentation av typen: nej, han har inte någon anledning att rösta i Sverige, därför att han har inget personligt intresse av det, han påverkas inte av de beslut som fattas här.

Herr talman! Jag har i många år röstat för förslag om att utlandssvenskarna skulle erhålla rösträtt, och jag kommer att göra det i år också. Det är för mig liksom för flera av de föregående talarna ett väsentligt demokratiskt krav att man skall äga rösträtt någonstädes. För många av dessa utlandssvenskar är rösträtt i hemlandet deras enda möjlighet att få delta i den demokratiska process ett val innebär. För många av oss, som har nyttjat vår rösträtt ända sedan vi fick den och hoppas kunna göra det tills vi dör, är det naturligt, att även den växande skaran av utlandssvenskar skall få ha motsvarande rättighet under den tid de vistas utanför Sverige. I detta sammanhang vill jag påpeka, att man i ett senare utlåtande från konstitutionsutskottet har tillstyrkt — visserligen bara en utredning om i Sverige bosatta utländska medborgares rätt att rösta i kommunala val. Om man förutsätter, att utlandssvenskarna tappar sitt kunnande med tiden, när de är borta från hemlandet, måste man väl ändå förutsätta, att den tiden är ganska lång. De har vuxit upp här, och de har språkliga kunskaper. Jag har ingenting emot att man utreder utlänningars rätt att rösta här och att man på det sättet tar ställning till den utveckling som sker och den snabba omställning som den nya rörligheten i världen innebär.

Kunnandet i denna grupp av utlänningar ställt mot kunnandet i gruppen utlandssvenskar måste väl ändå tala till förmån för den grupp av svenskar som är bosatta i utlandet. Jag vill också erinra om att enligt nu gällande förslag skulle inte ens en Dag Hammarskjöld ha rösträtt i svenska val och jag tycker att detta förhållande är orimligt.

Herr talman! Det är ganska självklart att herr Johansson i Trollhättan skulle finna det angenämare, om de som arbetar för en vidgning av rösträtten för utlandssvenskarna delade upp sig på tre, fyra eller fem olika reservationer. Detta skulle ge mindre tyngd i oppositionen. Nu går det som herr Johansson väl vet i regel inte till på det sättet, utan man försöker samsas om någonting som alla eller i varje fall de flesta tycker är en väsentlig förbättring. Det förhåller sig naturligtvis så med denna reservation, att när människor som kanske har nyansskillnader i fråga om uppfattningen om hur långt man bör gå ändå enas om samma förslag, sker detta för att sätta större tyngd bakom förslaget. Så får det gå till i en parlamentarisk församling, men detta är ändå inte kärnfrågan. Det måste i många fall, och däri har herr Johansson rätt, finnas vissa avgränsningar. De skall emellertid vara rent formella så att de är lätta att definiera och så att gränserna lätt kan dras. De får inte förutsätta någon subjektiv värdering: den personen är värd att få rösta i Sverige, därför att han kan förutsättas veta någonting om svenska förhållanden och kan förutsättas vara beroende av besluten i Sveriges riksdag, men den personen bör inte få rösta i Sverige — eller det är i varje fall inte lika angeläget att han får rösta här — eftersom han inte vet någonting om svenska förhållanden eller i sitt personliga liv inte är beroende av besluten i Sveriges riksdag. Vi skall inte ha sådana subjektiva bedömningar och det är lika illa, herr Johansson, om dessa subjektiva bedömningar skulle avse det enskilda fallet — dvs. om an sökan om rösträtt skulle skickas in och sedan bedömas på det här sättet — eller om vi formulerar generella regler som grundar sig på subjektiva värderingar. Om herr Johansson sagt att vi inte kan sträcka oss längre än till fem år av praktiska skäl, t.ex. därför att det inte går att leta reda på de utlandssvenskar som varit borta längre tid, vi kommer inte att få kontakt med dem och det uppstår orättvisor därför att en och annan råkar få kännedom om bestämmelserna medan andra inte får det, om det av dessa anledningar görs gällande att det inte är något bra system skulle saken kunna diskuteras. Då blir det i princip samma slags frågor som vi brukar diskutera när det gäller människor som exempelvis är intagna på anstalter, och då kan det bli fråga om praktiska åtgärder som har samband med postkontor och dylikt. Till slut måste det dock finnas en gräns, ty hur angelägna vi än är att ge rösträtten mening och innehåll och hur gärna vi än vill göra det möjligt att utöva den kan man inte komma hur långt som helst då det gäller praktiska åtgärder i syfte att tillvarata varje enskild människas möjlighet. Sådant kan alltså alltid diskuteras och då kan det kanske bestämmas en gräns vid ett visst antal år. Men ingen har ens försökt göra gällande att sådana praktiska skäl skulle motivera en gränsdragning vid just fem års bortovaro från Sverige. Skall gränsdragningen motiveras på något sätt finner jag det uppenbart, att alla motiveringar faller till marken om man räknar med en så väldigt kort tid som det här är fråga om. Fem år är inte någon lång tid i en människas liv. Om det sker en väsentlig avskiljning från Sverige och svenska förhållanden har denna ägt rum redan vid utflyttningen. Då rör det sig om ett beslut, en medveten handling, att bryta med landet och bege sig till ett annat land för att bli medborgare där. Men det är inte tidsgränsen som i så fall är avgörande. Ingenting av den motivering som här anförts av herr Johansson i Trollhättan och andra kan rimligen åberopas för att dra en gräns för rösträttens utövande vid just fem års bortovaro från landet.

Herr talman! Visst kan man motionera om praktiskt taget vad som helst och visst är uppslagsrikedomen stor, men jag tycker ändå att tankegångarna i det motionspar som behandlas i konstitutionsutskottets förevarande = utlåtande tillhör de mer kuriösa — för att här uttrycka sig milt och varligt. Det är ju en ödets ironi att kammarmajoriteten för ett par minuter sedan vägrade rösträtt för svenska medborgare bosatta i utlandet, om de har varit borta från landet mer än fem år. Och nu har vi att behandla ett välvilligt utlåtande från konstitutionsutskottet beträffande denna kuriösa tanke att låta utländska medborgare bosatta i Sverige delta i svenska val.

Herr talman! Jag anser inte, för att använda herr Johanssons i Trollhättan ord, att denna tanke allvarligt bör prövas. Att högerledamöter i konstitutionsutskottet har deltagit i beslutet och inte alla anmält någon reservation är ett förhållande som inte på något sätt behöver föranleda att jag och de skulle ha något att göra upp med varandra om.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 Jag tycker också att det förhållandet att konstitutionsutskottet särskilt understrukit att övervägandena där bör vara helt förutsättningslösa är ett något negativt drag i konstitutionsutskottets inställning till förslaget. Varför skulle annars konstitutionsutskottet påpeka detta? Det är väl en självklarhet att alla överväganden i våra utredningar skall vara förutsättningslösa.

Herr talman!

Jag tillhör dem som anser att frågan är inte bara kuriös, som herr Turesson sade, utan också mycket egendomlig. om »experiment», herr Johansson i Trollhättan.

Herr talman! Högermotionen I: 35 — lika lydande med motionen II:50 — som behandlas i förevarande utlåtande, är omfattande och berör flera olika problem, vilka är av den allra största betydelse för vårt samhälle. Det yrkas sålunda »att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t måtte hemställa att Kungl. Maj:t måtte överlämna motionen till grundlagberedningen för beaktande av däri angivna riktlinjer i syfte att fördjupa och stärka det svenska folkstyret». Redan härav framgår de likalydande motionernas räckvidd. än mera klart framstår omfattningen av dem, om man går in på de olika avsnitten. Såsom exempel behöver jag bara peka på: maktbalans, förmögenhetsspridning, decentralisering och kommunal demokrati. Det finns också flera andra punkter. I stort sett gäller det samma avsnitt som förra året. En del har dock uteslutits och det beror på att de prövats eller kommer att prövas av riksdagen i annat sammanhang. De väsentligaste frågorna kvarstår dock olösta och några nya har kommit till. Då motionerna förra året var föremål för en ingående debatt här i kammaren skall jag inte ta upp sakfrågorna. Jag vill endast framhålla, att om en demokrati skall fungera tillfredsställande, är det nödvändigt att folkstyret stärks och fördjupas. Den enskildes möjlighet att öva inflytande över samhällsangelägenheterna måste därför ägnas den största uppmärksamhet. Med nuvarande förhållanden finns flera svagheter och det är dessa som motionärerna tagit upp i olika avsnitt. Vi reservanter finner det således angeläget att spörsmålen överlämnas till grundlagberedningen, vilket väl måste betraktas som en synnerligen rimlig begäran. Utskottsmajoriteten har emellertid avvisat vårt förslag med en kortfattad motivering genom att nöja sig med att hänvisa till förra årets riksdagsbehandling av ärendet då utskottet förutsatte att en del av problemen skulle komma att uppmärksammas av grundlagberedningen utan något särskilt initiativ från riksdagens sida. Vi reservanter är av en annan mening och anser att ett initiativ från riksdagen vore befogat, eftersom motionernas kärnpunkt — den enskilde medborgarens möjligheter att öva inflytande över samhällsangelägenheterna — inte vunnit särskilt beaktande i direktiven för grundlagberedningen. Vi har därför ingen garanti för att frågorna kommer att tas upp i beredningen. Herr talman! Jag ber alltså att få yrka bifall till reservationen, vari hemställes att riksdagen hos Kungl. Maj:t anhåller att motionerna överlämnas till grundlagberedningen.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

Förra veckan behandlade vi kollektivanslutningen och i dag skall vi ta upp statens stöd till politiska partier. Jag återkommer till denna fråga senare. När vi behandlar detta ärende vill jag säga några ord om den viktiga frågan om fri radio och TV. Den stora genomslagskraft i opinionen som massmedia — i synnerhet radio och TV — visat sig besitta är ett mycket väsentligt argument för fri konkurrens i etern. Det kan inte vara riktigt att i rådande läge ha endast en monopolinstitution. Vi har alla våra egna uppfattningar, vår egen livssyn och samhällssyn och allt detta måste få komma till uttryck, hur angelägna vi än är att vara objektiva. Endast om det funnes änglar i radioledning och regering skulle systemet fungera, men sådana betingelser föreligger tyvärr inte. Av den redovisning som lämnas i partimotionen av antalet politiska inslag i TV-nyheterna och Dagens eko framgår klart att det finns en vänstervridning i radio och TV, en favorisering av regeringspartiet. Jag vill än en gång betona att något annat knappast är tänkbart när vi bara har ett redskap. I stället för att kräva större objektivitet kräver vi fri konkurrens. En ytterligare, fri programkanal i radio-TV skulle kunna ge en riktig balans och sund, allsidig påverkan av opinionen. På kommersiell bas skulle skilda meningsriktningar kunna hyra in sig, och därmed skulle man kunna förmedla ett ganska brett åsiktsregister, föreställer jag mig. Konkurrens är hälsosam i alla lägen. Säkerligen skulle monopol-TV i många stycken hyfsa sina program, om det funnes alternativ för folk att välja mellan. Den beklämmande Bombi Bittserien t.ex. skulle man förmodligen ha tvekat att sända som familjens lördagsunderhållning, om man hade kunnat påräkna konkurrens. I varje fall hade det varit välgörande för många barnfamiljer att ha ett alternativ. Vi är alltså bestämda motståndare till varje inskränkning i opinionsfriheten. Vårt grundläggande krav är att radiooch TV-monopolet skall brytas för att det inom ramen för de tekniska och ckonomiska möjligheterna skall skapas frihet i etern. Detta krav är vi inte ensamma om, och därför hade det varit glädjande om fler än högerledamöterna hade slutit upp omkring denna punkt i högermotionen. Med dessa ord, herr talman, vill jag yrka bifall till reservationen.

Herr talman! I ett tidigare anförande om utlandssvenskarnas rösträtt sade herr Magnusson i Tumbhult att denna rätt redan fanns inskriven i riksdagsordningen. Jag skulle vilja be herr Magnusson i Tumhult och andra högermän att mera ingående studera riksdagsordningen. Där anges nämligen också som en grundregel för motionering att man inte skall ta upp mer än en fråga åt gången för att det skall bli möjligt att behandla den på ett rejält sätt. Den gamla bekanting som vi nu diskuterar har en mycket komplicerad sammansättning. År 1966 tog man upp »utlandssvenskarnas rösträtt; partistö tem; maktbalans genom maktdelning; maktkoncentration; planeringsområdet; den kommunala demokratin». Allt detta ville man ha behandlat i ett utskott vilket är ganska kuriöst. Nästa år kom man tillbaka med »utlandssvenskarnas rösträtt; folkomröstning; radion och televisionen; kollektivanslutning; partistödet; maktkoncentrationen; planeringsråden; kommunal demokrati». I år har man en ännu längre redogörelse.

Man skulle kunna tro att en verklig mästare hade utformat detta om hur förfärligt beroende partierna blir av staten när de får statsstöd. Det är egendomligt att man känner sig mer beroende om man får stöd av staten än om man får stöd av mäktiga enskilda. Jag skall inte gå in på en längre utläggning om detta, men det är värt att nämna. Det finns egentligen inga förutsättningar för en reell behandling av ett sådant här paket. Jag vill inte kalla det en motion; det är mera en valbroschyr. Och i samma stil har man fortsatt år efter år. Det är klart att man kan ha olika uppfattningar om friheten och konkurrensen inom radio och TV och att man kan ha delade meningar också om Övriga frågor, men de kan inte behandlas i klump. Det borde man inom högerpartiet vara helt medveten om. Jag vill gärna be högern även om det är topparna inom högern som skriver dessa motioner — att i fortsättningen iaktta föreskrifterna i riksdagsordningen så att vi slipper en sådan här sammanblandning av många frågor. Jag förstår att herr Werner tycker mycket illa om de program som sänds i TV och att han ondgör sig särskilt över Bombi Bitt. Detta får väl utjämnas av att man ibland också får se herr Werner i TV. Herr talman! Med det sagda ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr, talman! Herr Henningsson har uppenbarligen missat själva poängen i motionen och man kan starkt misstänka att konstitutionsutskottets majoritet har gjort detsamma. Det är väl därför det har gått som det har gjort. Naturligtvis kan man säga att motionen är disparat och handlar om många ting som sinsemellan är olika och berör olika områden av samhällslivet. Men, herr Henningsson, det finns ett gemensamt drag i dessa olika avsnitt, ett genomsgående inslag av just det som herr Magnusson i Tumhult nämnde, dvs. en strävan att förbättra den enskildes möjligheter till inflytande på samhällsutvecklingen. Det finns ett konstitutionellt inslag i detta. Visst kan man säga att fri eller monopoliserad radio och TV är både en teknisk och en ekonomisk fråga, men det är också en konstitutionell fråga. Detta borde vara mer uppenbart i vårt land än i de flesta andra länder, eftersom vi till skillnad från dem har gjort tryckfrihetsförordningen till grundlag och därmed betonat att vi betraktar yttrandefriheten i vidaste bemärkelse som en konstitutionell fråga. Ur den aspekten hör frågan hemma i en grundlagberedning och i ett konstitutionsutskott. Därmed inte sagt att vare sig grundlagberedning eller konstitutionsutskott kan slutgiltigt och över hela fältet föreslå en lösning. Men det skulle vara välgörande att en gång få frågan belyst ur konstitutionell synpunkt. Herr Henningsson brukar själv ibland ta som exempel kollektivanslutningen till politiska partier, och han brukar med stor emfas hävda att det för honom helt och hållet är en fråga om fackföreningars självbestämmanderätt. Har vi eller några andra rätt att lägga oss i fackföreningars möjlighet att själva besluta i egna angelägenheter? Nej, det har vi inte.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 Det gäller alltså inte fackföreningar utan politiska partier, och dessa ingår i det konstitutionella systemet. Därför är detta en konstitutionell fråga som en gång borde övervägas ur den synpunkten. Man kunde på samma sätt fortsätta tvärsigenom alla de avsnitt som motionen handlar om — bl.a. obligatoriskt medlemskap i studentkår. Det blir något liknande om studentkårer plötsligt börjar framträda som politiska organisationer. Frågan om folkomröstning måste väl i all rimlighets namn vara i hög grad konstitutionell. Det måste vara en fråga för grundlagberedningen och för ett konstitutionsutskott.

På samma skäl hemställer utskottet att riksdagen avslår motionerna. Om vi måste förutsätta att grundlagberedningen skall granska dessa ting, varför skall vi då avslå ett yrkande, som just går ut på att grundlagberedningen skall titta på motionen och frågorna? Det är, herr talman, någonting av den obotfärdiges förhinder över detta. Man är uppenbarligen medveten om att här döljer sig konstitutionella problem, som borde övervägas i ett så stort sammanhang som detta, men man vill inte ut med språket. Därför föreslår utskottsmajoriteten att vi skall avslå motionerna, men vi skall ändå hoppas att grundlagberedningen tar på sig det ansvar som enligt utskottsmajoriteten riksdagen inte bör ta.

Herr talman! Till herr Henningsson vill jag endast säga att vårt förslag går ut på att motionen överlämnas till en utredning. Det kan inte gärna vara grundlagsstridigt, även om motionen innehåller flera avsnitt. Vi har alltså inte kommit med några som helst förslag till lag i detta hänseende, vilket vore något helt annat.

Herr talman! Jag vidhåller ändå min ganska reellt uttalade önskan att har man en viss bestämd ordning, stadfäst i riksdagsordningen, för hur motioner skall skrivas, bör man följa denna ordning. Även om man kan ta fram exempel på att det här finns delar som faktiskt skulle kunna behandlas av konstitutionsutskottet, finns det väl också delar som redan tidigare har behandlats. Det är inte mer än några dagar sedan vi diskuterade partistödet. Att herr Carlshamre och jag inte har samma uppfattning om partistödet och den kollektiva anslutningen är jag medveten om, men liksom herr Carlshamre är övertygad om att hans uppfattning är riktig är jag övertygad om att min uppfattning är den riktiga. Jag kan inte finna att det föreligger någon anledning att blanda en sådan mängd olika problem i samma motion och sedan försöka överlämna denna till grundlagberedningen. I det stycket skulle jag vilja fråga om inte högern har någon representant i grundlagberedningen. Varför inte ta hela listan med sig till denne representant, så att han kunde framföra dessa synpunkter? Det är väl ändå orimligt att konstitutionsutskottet skall kunna ta ställning till alla dessa olika problem och sedan avge en rekommendation till grundlagberedningen. Det har i varje fall konstitutionsutskottet inte velat göra, och vi står därför fast vid vårt yrkande.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
Herr talman! Jag vill ge herr Henningsson rätt i att det som regel är klokt att inte fylla en partimotion med en hel rad relativt disparata element. Men här är det inte fråga om att konstitutionsutskottet skall behandla ärende för ärende genom att ta ställning till partistöd, kollektivanslutning 0. s. v., utan det är fråga om den för alla ärenden gemensamma nämnaren, som herr Carlshamre talade om. Konstitutionsutskottet skulle alltså överlämna denna motion till grundlagberedningen. Det var det enda ställningstagande det gällde. Sedan vill jag tacka herr Henningsson för att han betraktar mig som en motvikt till Bombi Bitt. Den äran hade jag minsann inte vågat påräkna från herr Henningsson, och jag tackar för hedern han därmed visat mig.
Herr talman! Jag hade för en stund sedan i ett annat ärende anledning att önska ett mer formellt och mindre subjektivt betraktelsesätt än det som då anlades från visst håll. Nu har jag nästan blivit bönhörd över hövan. Herr Henningsson har verkligen ett formellt sätt att se på riksdagsordningen och vad den stadgar om motionerande. Det är orimligt, säger herr Henningsson, att överlämna en motion av denna konstruktion till grundlagberedningen. Varför? Vi hade för en stund sedan en motion som konstitutionsutskottet verkligen ville överlämna till grundlagberedningen — denna ytterligt kuriösa tanke på rösträtt för icke svenska medborgare — och det var inte orimligt.

Mycket har hänt sedan riksdagsordningen skrevs, herr Henningsson. Det kan inte ha förbigått herr Henningsson att vi alla skriver motioner som innehåller förslag vilka vi inte har det ringaste hopp om att just då få genomförda i riksdagen. Varför gör vi på det sättet? Det förekommer som bekant att till och med medlemmar av regeringspartiet skriver motioner om vilka de på förhand vet att motionerna inte kan få en behandling som leder till beslut i den konkreta sakfrågan. Det har helt enkelt blivit så, herr Henningsson, att motionerna i en modern parlamentarisk demokrati fått en funktion vid sidan av det rent formella förslagsställandet. De är ett slags fortlöpande programarbete av de politiska partierna. Det skulle vara att göra det politiska livet fattigare om vi skulle avsvära oss den möjligheten. Jag hoppas att herr Henningsson förr än han anar får tillfälle att utöva motionsarbete från de utgångspunkter som det innebär att i oppositionsställning ge uttryck åt sina egna och sitt partis värderingar. Det vore verkligen meningslöst att år efter år återkomma med sådana här ganska komplicerade motioner, om man bara syftade till att de skulle få en realbehandling. Jag har många gånger tyckt att det ändå känns litet meningslöst, därför att inte minst konstitutionsutskottet har en benägenhet -— vilket detta utlåtande är ett vackert exempel på att avstyrka framlagda förslag därför att man avstyrkte dem förra året och året innan. Det är för mig alltid samma källa till ogemen glädje att höra folk som herr Henningsson och andra, som annars gärna kallar sig radikala, föra en så klassiskt renlinjig konservativ argumentation som det är att säga att »det beslutet var bra för ett år sedan, så det är säkert bra i dag också».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 Jag menar att vi år efter år har fattat ett dåligt beslut när vi vägrat att ta upp dessa frågor, som även utskottet uppenbarligen känner med sig rymmer en kärna av konstitutionell problematik som är värd att fundera över ur konstitutionella synpunkter. Skulle man då inte renhårigt och rakt på sak kunna be grundlagberedningen = att granska dessa frågor och inte bara förutsätta att den gör det? Låt oss ge den i uppdrag att fundera över dessa frågor för att komma underfund med vilka moment som skall vaskas fram och behandlas som rent konstitutionella frågor! Sedan får naturligtvis andra ta hand om de rent tekniska detaljerna.

Herr talman! Herr Carlshamre gjorde ju faktiskt ett medgivande då han sade, att det skrivs många motioner beträffande vilka motionärerna inte har det ringaste hopp om att de skall genomföras. Då behöver man inte ha några anspråk på att konkretisera, utan man kan skriva en sådan här motion, som jag efter herr Carlshamres anförande har rätt att betrakta mer som en valbroschyr än som en motion — den har ju faktiskt ett sådant innehåll. Herr Carlshamre måste ändå erkänna, att konstitutionsutskottet inte är rätt forum för en sakbehandling av motionens alla förslag. Flertalet av dessa förslag har också behandlats i den ordning de skall behandlas, nämligen av de utskott i vilka de hör hemma. Även om man, som herr Carlshamre säger att man skall göra, kommer igen med dessa förslag under aldrig så många år, tror jag inte att. man har någon möjlighet att vinna bifall till ett motionspaket av den sort man här levererat.
Herr talman! Den sakbehandling från konstitutionsutskottets sida som motionärerna begärt är att utskottet skall ta ställning till följande frågor: Är det, åtminstone till en del, en konstitutionell fråga hur vi skall ha det med yttrandefriheten i etern? Är det en konstitutionell fråga hur politiska partier här i landet skall sammansättas? Är det en konstitutionell fråga huruvida fackliga och andra organisationer skall kunna framträda med anspråk på att företräda sina medlemmar i Ppolitiska frågor? Är det en konstitutionell fråga, huruvida vi skall ha ett utvidgat folkomröstningsinstitut eller inte? Detta är den realbehandling vi krävt av utskottet. Om konstitutionsutskottet svarar ja på dessa frågor, är det naturligt att man skickar motionerna för övervägande i den utredning som sysslar med konstitutionella frågor. Någon annan sakbehandling är varken begärd, önskvärd eller möjlig.
Herr talman! Detta sista är väl ändå att begära för mycket av konstitutionsutskottet. Det är också att begära för mycket av den svenska riksdagen, att vi skall dela högerns grundsyn i dessa frågor och i alla stycken ha den uppfattningen att detta är rent konstitutionella frågor. Jag har inte deltagit i utskottsbehandlingen av detta ärende, men jag kan inte finna att det med hänsyn till motionens utformning fanns någon som helst möjlighet för konstitutionsutskottet att behandla motionen på annat sätt än som nu skett. Det är ju ändå på det sättet, att herr Carlshamre i debatten har medgivit att en motion kan ha ett helt annat syfte än att kräva sakbehandling av en aktuell fråga — den kan vara ett programarbete.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 Men därifrån är steget långt till att — som högern gör — ta upp praktiskt taget alla frågor som berör den aktuella politiska diskussionen och begära att utskottet skall ta ställning till dessa och göra principiella uttalanden.

Så är emellertid inte fallet.
Herr talman! Herr Adamsson har inte deltagit i utskottsbehandlingen; han har uppenbarligen inte heller deltagit i debatten ens i den meningen att han har lyssnat på den. Ingen har sagt att denna motion »i alla stycken», som herr Adamsson uttryckte sig, är en fråga för grundlagberedningen och konstitutionsutskottet. Men det är ingenting ovanligt, herr Adamsson, att frågor som väcks i riksdagen måste beredas och behandlas av flera instanser och i flera ordningar — det är som bekant inte ovanligt att vi hänvisar samma motion till flera utskott och det är inte ovanligt att samma frågekomplex hänvisas till ett par olika parlamentariska kommittéer. Det kunde ha skett här också, men motionen är ganska klar på denna punkt. Reservationen är det också, trots att den denna gång är kortfattad; den hänvisar till en tidigare skrivning för att spara riksdagstryck och kammarledamöternas tålamod. Det är alldeles klart vad som önskas: att de frågor som aktualiseras i motionen, i den mån de är att betrakta som konstitutionella frågor, skall hänvisas till behandling i grundlagberedningen. Jag påpekar ännu en gång att även utskottsmajoriteten uppenbarligen haft detta klart för sig, men för att inte behöva föreslå bifall till motionen säger man att utskottet förutsätter att beredningen kommer att ta upp de problem som aktualiseras i motionen. Jag vill gärna ha noterat att om riksdagen bifaller utskottets hemställan, så har också riksdagen förutsatt att grundlagberedningen skall ta upp dessa frågor.

Herr talman!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
Herr talman! Jag vill avsluta debatten med att påpeka att herr Johansson i Trollhättan liksom herr Henningsson låter sig trängas in i mycket egendomliga ställningstaganden. Här anför man nu plötsligt det förhållandet att alla partier är representerade i en parlamentarisk utredning som skäl för att man inte i riksdagen skulle ställa förslag om vad som skall hänvisas till den ena eller andra beredningen. Herr Johansson kan lika litet som herr Henningsson vara okunnig om att det hör till de mycket vanliga besluten i riksdagen att vi på förslag av motionärer beslutar att hänvisa den ena eller andra frågan till en redan arbetande beredning. Skulle vi varje gång vägra att ta upp sådana frågor och säga att motionärerna kan gå och tala med sin representant i utredningen i stället?

Nej, herr Johansson, det är orimligt.

Herr talman! För tredje året i rad har vi från högerpartiets sida motionerat om införande av kvinnlig tronföljd i vårt land. Därmed visar vi vår vilja att trygga statsskicket och bereda möjlighet för prinsessa att bli regent. Det är egendomligt att en kvinna kan bli regent i sex av Europas nio monarkier men att detta inte är möjligt i vårt land. Några länder har infört kvinnlig tronföljd under senare år, bl.a. Danmark år 1953, men i Sverige har trots detta kungahusets kvinnliga medlemmar ingen rätt att bli statschef. Till årets riksdag har vi föreslagit, att den s.k. kognatiska tronföljden skall införas, och framhållit, att den också kan införas när som helst och därefter bestå. Den rubbar inte kronprinsens tronföljd och ger för övrigt en mer tillfredsställande jämlikhet mellan könen. Det är den typen som förekommer i exempelvis Danmark och England. Vad är egentligen skälet till att konstitutionsutskottet inte har kunnat biträda vår motion? Det är förbryllande att utskottet över huvud taget inte kunnat skriva en enda positiv mening i detta ärende. Utskottet skulle ju t.ex. ha kunnat skriva att utskottet förutsätter att denna delfråga tages upp i grundlagberedningen, men inte ens det har utskottet tagit med i sitt mycket korta utlåtande. Detta är som sagt litet förbryllande med tanke på att utskottets inställning därvidlag inte alls överensstämmer med opionen i vårt land. Det torde vara onödigt att påminna om att vår monarki är mycket starkt förankrad hos svenska folket. Det vet också flertalet riksdagsledamöter. Med den vetskapen och med den ålderdomliga och gammalmodiga syn på kvinnans roll i samhället som vi nu äntligen har förpassat till de historiska arkiven, är det väl självklart att såväl en kvinna som en man skall kunna inneha statschefsämbetet.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

Herr talman! Som herr Hamrin i Jönköping sade är denna fråga inte ny för kammaren. Motionen om kvinnlig tronföljd har återkommit tämligen regelbundet de senaste åren. I år har motionärerna ändrat något på motionen och talar denna gång om olika typer av kvinnlig tronföljd. Högermotionäreérna föreslår den kognatiska, vilket alltså på svenska betyder att döttrarna kan efterträda sönerna och deras åvkomna i en syskonskara. Högern bortser alltså numera från prins Bertil, och det är väl synd. Som jag ser det skulle han kunna bli en utmärkt statschef. I stället skulle prinsessan Christina få ärva kronan, men först efter hennes yngre broder, kronprinsen, och hans eventuella ättlingar. Om det hade funnits flera söner i den syskonskaran, skulle prinsessan Christinas utsikter att ärva kronan ha blivit ännu mindre, trots moderniseringen i högerns förslag. Någon jämlikhetsoch likställighetsfråga — som är ett axiom för herr Hamrin — är det alltså inte tal om nu heller, inte ens jämlikhet inom den kungliga familjen. Först kommer sönerna och deras avkomma, sedan kan det bli döttrarnas tur i syskonskaran. Av vad herr Wennerfors sade framgick också vad som i verkligheten ligger i högerns motion. Det är att trygga statsskicket sådant det nu är, och man är tydligen litet osäker om att detta kan ske med den nuvarande ordningen. Sedan är det väl också på det sättet att högern med sin motion har velat fånga in kvinnorna. Men en av våra största damtidningar har tydligen läst motionen och kallar den för »snorkig». Skribenten där citerar följande ur motionen: »Särskilt i en konstitutionell monarki med parlamentariskt arbetssätt torde en kvinna vara väl skickad att utöva statschefsämbetet.» Artikelförfattaren tyder motionen så, att eftersom regenten just inte har någonting att säga till om går det lika bra med en kvinna. »Fy!» utropar damtidningsskribenten om den sortens argument i könsrollsdebatten. Författaren i damtidningen har ändå förutsatt ett könsrollstänkande av motionärerna och att det gäller likställighet och jämlikhet, men det är det inte [råga om denna gång heller. Den kapprock som motionärerna har klätt denna sill i är alltför genomskinlig, även om man använt ett utländskt ord som inte förstås av alla utanför denna kammare.

Varför skall man då nu ge utredningen särskilt uppdrag att utarbeta förslag till grundlagsändringar som erfordras för att införa kognatisk tronföljd i vårt land? Vilka uppgifter och vilken ställning statschefen än kan komma att få efter grundlagberedningens eventuella förslag och efter riksdagsbeslut i frågan är jag helt av den uppfattningen, att statschefens ämbete skall kunna utövas av kvinna lika väl som av man på grund av duglighet och lämplighet, inte enbart, såsom avses i reservationen, därför att de manliga »kandidaterna» och deras avkomma har dött ut. Herr talman! Jag yrkar bifall till konstitutionsutskottets hemställan.

Herr talman! Jag skulle till en liten del kunna instämma i fru Thunvalls anförande, nämligen i det »fy» som hon yttrade. Dock skulle jag vilja anmärka att damtidningens tolkning var litet för illvillig. Det är riktigt, fru Thunvall, att det är en viss skillnad mellan motionen förra året och årets motion, och den ligger däri att vi genom den senare motionen slipper övergångsbestämmelserna. När det sedan gällde likställighetsfrågan anade jag mellan raderna att fru Thunvall ändå var rätt positivt inställd till monarkin — jo, det tyckte jag nog, fru Thunvall! — eftersom fru Thunvall sade att prins Bertil skulle kunna bli en alldeles utmärkt statschef. Vi skulle därför kanske gemensamt kunna diskutera denna likställighet. Kunde vi inte tillsammans skriva en motion, som mera överensstämde med jämlikhetskravet än den som högerpartiet väckt? Jag tror dock att fru Thunvall och jag skulle få ganska stora svårigheter att skriva en sådan motion.

Herr talman! Min ställning i denna fråga trodde jag inte att jag skulle behöva redovisa ännu en gång. Jag har fört utskottets talan vid flera tidigare tillfällen och har också sagt att jag personligen förutsätter att vi skall få en annan ordning när statschefens ställning är utklarad. Det viktigaste nu är ändock att vi skall få reda på vilka uppgifter statschefen skall ha och hur hans ämbete skall utformas. Det övriga blir en fråga för riksdagen att i efterhand ta ställning till. Skulle det därvid visa sig att vi även i fortsättningen skall ha monarki, skall jag liksom jag alltid tidigare gjort böja mig för majoritetsbeslutet, även om jag ända in i det sista kämpat för den åsikt jag själv tycker är den riktiga. Jag trodde att det ändå skulle vara ganska viktigt också för herr Wennerfors och hans partivänner att läsarna av en av våra största damtidningar kunde få en riktig uppfattning om vad som avsetts med motionen, och det har man tydligen inte fått enligt herr Wennerfors. Tidningen gjorde nämligen den tolkning jag citerade, och det var tidningen som uttalade ett fy mot högermotionärerna.

Herr talman! Jag har inte läst den damtidning som använder så fula ord. Jag skulle inte vilja beteckna den aktuella motionen som snorkig — jag vill inte gärna använda sådana ord — men jag anser den vara onödig. Det är därför som jag anslutit mig till utskottsmajoriteten. Det är alltså med en delvis annan motivering än fru Thunvalls som jag biträder majoriteten i den situation, som föreligger. Jag föreställer mig att vår kommande grundlag kommer att stanna vid att vi bibehåller monarkin men att man kommer att se till att monarken som person inte skall ha någon nedärvd makt. Vi tänker oss därvid monarken som en person som sysslar med det ceremoniella och representativa; det är möjligt att vi därutöver kan komma att ge monarken vissa expeditionella uppgifter som det är fördelaktigt att lägga på en person som står utanför partipolitiken — vi får se hur det blir med den saken. Jag har svårt att förstå varför en kvinna inte skulle kunna sköta dessa uppgifter. Vi har ju strävat efter att ge kvinnan likaberättigande då det gäller ämbeten och även i andra hänseenden. Varför skall vi inte kunna göra det också i fråga om monarken? Trots att jag har denna utgångspunkt kan jag inte biträda högermotionerna och reservationen. Hur motiverar reservanterna sitt ställningstagande? Jo, de hänvisar till den reservation i ärendet som avgavs bl.a. förra året och där det anfördes att det inte »är säkert» att grundlagberedningen prövar frågan om kvinnlig tronföljd i samband med sina överväganden om statschefens ställning. Jag vill då säga till reservanterna, att det är säkert att grundlagberedningen kommer att göra en sådan prövning. Jag vill inte alls ta upp den diskussion som fördes i det föregående ärendet om högerns kontakt med sina egna representanter i grundlagberedningen. Om det är dålig kommunikation mellan högergruppen och dess representanter i grundlagberedningen, så finns det ju sekreterare i beredningen som kan redovisa planen för dess arbete. Vi har inom beredningen just börjat diskutera statschefens ställning. Ännu har vi inte kommit in på frågan om monarki eller republik, men jag skulle tro att vi kommer att ta upp spörsmålet redan under mars månad, och i det sammanhanget måste ju även frågan om den kvinnliga tronföljden diskuteras. Herr talman! Av de orsaker jag här redovisat anser jag att högerns framstöt är onödig, och jag yrkar bifall till utskottsmajoritetens förslag.
Herr talman! Det var egentligen herr Wennerfors” inlägg som föranledde mig att begära ordet. Herr Wennerfors säger att könsdiskrimineringen är något som vi förpassat till de historiska arkiven. I så fall måste jag förutsätta att motionärerna och reservanterna har avlagt ett besök i dessa arkiv och hämtat fram sitt förslag, ty som fru Thunvall och herr Wahlund framhållit är det ju meningen, att om man inte kan hitta en man skall man i nödfall kunna hitta en kvinna för att sköta ifrågavarande uppgifter. En kvinna skall alltså få möjligheten att i yttersta nödfall klara saken. Detta är diskriminerande, och jag anser att synsättet bör förbehållas de historiska arkiven och inte läggas fram i motioner i Sveriges riksdag.

Herr talman! Jag är inte säker på att det förhåller sig så som ett uttalande av fru Thunvall kunde ge intryck av. Fru Thunvall säger att eftersom grundlagberedningen har att syssla med dessa frågor kommer också den kvinnliga tronföljden upp i sammanhanget. Det skulle därför inte finnas anledning att tillstyrka högerpartiets motion i frågan, som går ut på att grundlagberedningen skulle få undersöka också frågan om kvinnlig tronföljd. Om jag inte missförstod herr Wahlund var han av samma uppfattning. Jag hörde inte alldeles hur han uttryckte det, men han tycktes anse att det var självfallet att frågan om kvinnlig tronföljd kom upp i det sammanhanget. Jag undrar om man verkligen kan läsa direktiven på det sättet. Grundlagberedningen skall — det är riktigt — behandla frågan om statschefens ställning i en parlamentarisk demokrati, men i direktiven står: »De rikspolitiska uppgifterna bör i enlighet härmed fördelas mellan folket, folkrepresentationen eller något dess organ samt regeringen. Statschefens ställning i en sådan modern parlamentarisk demokrati bör, såsom riksdagen nyligen beslutat , tas upp till prövning vid en total författningsrevision.» Där står inte någonting om kvinnlig tronföljd — såvida det inte är så, fru 'Thunvall och herr Wahlund, att ni fäster speciellt avseende vid den mycket viktiga parentesen i direktiven, där det hänvisas till riksdagsskrivelsen 1966: 80. Den var resultatet av en motion från ett trettiotal socialdemokrater med fru Nancy Eriksson i spetsen, tror jag. Den gällde frågan om införandet av republik, vilket den här parentesen hänvisar till. Jag undrar om man verkligen kan tolka direktiven så att vi skulle ta upp även frågan om kvinnlig tronföljd. Så har vi i grundlagberedningen nog inte tolkat direktiven. Men när såväl fru Thunvall som herr Wahlund, bägge l1edamöter av konstitutionsutskottet, tolkar dem på det sättet vet vi nu att det är meningen att vi skall ta upp frågan.

Herr talman! Om jag har fattat beredningens uppdrag rätt är det statschefens ställning som skäll utredas. Men var är det sagt att statschefen måste vara man? Jag kan inte finna någonstans att det endast är en manlig statschefs ställning som skall utredas. Jag sade i mitt första anförande att en kvinna skulle kunna utses till statschef på grund av lämplighet och duglighet, och det anser jag fortfarande. Herr Wennerfors sade tidigare satt man infört kvinnlig tronföljd i Danmark, och han frågar mig varför vi inte då skulle kunna göra det i Sverigé också. Jag tycker inte att vi skall behövå ge ändrade direktiv i ett skede då hela vår författning är under omstöpning. Det var den inte i Danmark, om jag är rätt underrättad.
Herr talman! Jag vill säga till herr Björkman att jag inte läser direktiven så snävt som han gör. Men vi kan väl åtminstone komma överens om att vi har rättighet att ta upp frågan om kvinnlig tronföljd i grundlagberedningen. Om herr Björkman och jag hjälps åt skall vi nog kunna klara den saken.

Herr talman! Jag är tacksam för herr Wahlunds stöd på den punkten, och jag skall naturligtvis göra allt för att stödja honom. Det är förträffligt att också fru Thunvall tolkat direktivens ordalag om statschefens ställning så att de icke utesluter kvinnor från ställningen som statschef. Men jag tror inte att direktivskrivaren, när han skrev detta, tänkte på kvinnlig tronföljd, eftersom vi inte haft sådan på mycket länge. Han har snarare tänkt på statschefens ställning, det må gälla president eller kung, men han har knappast avsett att kvinnlig tronföljd skulle kunna införas.
Herr talman! Jag uttryckte mig tydligen litet dunkelt när det gällde de historiska arkiven. Kanske herr Sjöholm missuppfattade mig litet. Herr Sjöholm måste väl ändå medge att nu rådande förhållanden är mer diskriminerande än de förhållanden som skulle komma att råda om vi följde motionernas syfte.
Herr talman! Det kan jag visst hålla med om, herr Wennerfors, men varför skall man stanna på halva vägen? Om man nu anser att det är fråga om könsdiskriminering, varför skall man stanna på halva vägen och låta diskrimineringen kvarstå? Om det ligger något förnuft bakom motionerna anser tydligen motionärerna att en kvinna är mindre skickad att klara ett dylikt uppdrag än en man. Jag vet inte om ni har resonerat så inom högern, men den slutsatsen måste man dra. Skall vi gå på denna väg — det som intresserar mig i detta sammanhang är just frågan om könsdiskriminering — skall vi ta steget fullt ut och säga att det sköter den ene precis lika bra. som den andre. Det är den enda förnuftiga ståndpunkten, herr Wennerfors.
Herr talman! Jag vill gratulera herr Sjöholm till att ha hunnit fram ur »de historiska arkiven». När högern i fjol lade fram sin motion i detta ärende var den måhända mera könsdiskriminerande än i dag, men den gången var herr Sjöholm beredd att rösta för högermotionen. Det kan han alltså icke i dag, när vi har nått ett steg vidare, Underligt.
Herr talman! Jag kan bara gratulera mig själv till att ha blivit så mycket förnuftigare och beklaga herr Werner, som står kvar på samma oförnuftiga ståndpunkt.
Herr talman! Vi vet att herr Sjöholm har lätt att ändra sig, men i dag har det inte blivit till det bättre.
Herr talman! Jag kan helt instämma med herr Sjöholm i att man borde ha tagit steget fullt ut. Diskuterar jag jämlikhet, vill jag diskutera den på lika villkor, men det är det inte alls frågan om nu. Det förvånar mig, herr Björkman, att höra att högern anser att dess representanter i beredningen är så tafatta att de inte kan ta upp denna fråga i dess arbete, om de har uppfattningen att också en kvinna skall kunna bli statschef.

Herr talman! Det är förvånande att utskottet har ägnat så ringa uppmärksamhet åt en så viktig fråga som lagfäst rätt till beriktigande i press och radio. Utskottet hänvisar till Publicistklubbens nya publiceringsregler. Men då bör det betonas, att dessa regler är helt frivilliga och många gånger inte skyd dar den enskilda människan från de övertramp som vår press stundom gör sig skyldig till. I Norden finns redan lagregler om beriktigande av felaktiga sakuppgifter i pressen. Bl.a, förekommer sådan lagstiftning i Danmark, Norge och Finland, och man tycker att Sverige borde kunna följa efter på den vägen. Vad beträffar beriktigande i radio och television saknas för närvarande sådana bestämmelser i exempelvis Finland, men där förbereds en sådan lagstiftning. Intressant är i sammanhanget, att den nya danska justitieministern Testrup har ansett ett införande av regler för beriktigande i radio och TV som en av sina viktigaste arbetsuppgifter i framtiden. Det finns således förutsättningar för ett nordiskt lagstiftningssamarbete på detta område. Den interna regeln för Sveriges Radio, vilken man hänvisar till, kan absolut inte anses vara till fyllest. Den överlämnar nämligen åt radions egna befattningshavare att avgöra, om de vill ge plats för ett beriktigande eller inte. Här finns ett stort behov av lagstiftining. Den lilla enskilda människan blir ofta utlämnad i våra massmedia och har inte stora möjligheter att göra sin röst hörd i ett genmäle. Vi har sett vilka verkningar detta många gånger kan ha. Vi kan ta fallet häromdagen med reportaget om Kristofferskolan som ett exempel på detta. Det står i de frivilliga publiceringsreglerna, att ett beriktigande skall lämnas skyndsamt. De människor som har blivit angripna, exempelvis i tidningar, eller om vilka felaktiga uppgifter lämnats, finner emellertid ofta att när sedan beriktigandet lämnas i tidningarna så kommer det inte alls på samma framskjutna plats eller med samma stil och i samma format som den felaktiga uppgiften tryckts, utan man finner det insmuget mycket långt bak i tidningen. Det är, tycker jag, mycket egendomligt att man ställer sig så kallsinnig till min motion, och inte vill med lagregler skydda den enskilda individen.

Herr talman! Herr Rubin uttalar sin förvåning över att utskottet ägnar så ringa intresse åt denna fråga. Men, herr Rubin, det finns väl inte någon anledning att vara förvånad över detta. Dennä fråga har ju gått som en följetong genom riksdagen. Här fanns motioner är 1962, de fanns 1963. Jag vet inte om motionären var sjuk 1964, men motionerna kom igen 1965, 1966 och behandlades 1967. Man kan väl ändå inte begära, herr Rubin, att man ideligen skall kunna plocka fram nya argument i en sådan här fråga. Man kan heller inte komma ifrån att det har skett en hel del på området. Det har från riksdagens sida mycket ofta uttalats önskemål om att dessa angelägenheter skulle kunna lösas genom frivilliga överenskommelser: Sådana har i viss mån också träffats. Publicistklubbens lust att ändra sina regler är väl klart dokumenterad. Man har själv uttalat att man inom klubben är intresserad av att få en sådan ordning till stånd att ett beriktigande också ges. Beträffande radion kan sägas att en direkt uppgörelse träffats, vilken också är redovisad i utskottets skrivning. »Vidare skall nämnas att en bestämmelse om beriktigande intagits i det nva avtal som slutits mellan Kungl. Maj:t och Sveriges Radio den 30 juni 1967 . Den lyder sålunda: "Felaktig sakuppgift skall beriktigas, när det är påkallat. Den som har befogat anspråk att bemöta ett påstående skall beredas tillfälle till genmäle. Beriktigande och plats för genmäle skall ges utan oskäligt dröjsmål? ” Där finns således redan en bestämmelse, men att alltför rigoröst försöka bestämma hur dessa frågor skall handläggas vill vi i utskottet inte vara med om, även om vi är medvetna om att det i vissa stycken sker övertramp i massmedia såväl från pressens som radio/TV:s sida.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

Herr talman! Herr Henningsson sade att denna fråga har återkommit som en följetong. Det visar ju bara att den är mycket viktig, att det finns intresse för den sak jag talat om i min motion. Frågor som ständigt återkommer kan en dag bli bifallna. Vi kan se på andra motioner, vilka också haft karaktären av följetong. Jag behöver t.ex. bara erinra om motioner med krav på förbud mot boxningssporten på grund av dess skadeverkningar. Nog har det väl blivit en framgång därvidlag. Jag tror också att vi i framtiden i frågan om pressetik kommer att kunna få förändringar till stånd. Herr Henningsson hänvisar till att felaktiga sakuppgifter i radio och TV skall beriktigas när så är påkallat. Vem avgör denna sak, herr Henningsson? Om herr Henningsson ringer till Sveriges Radio/TV och påtalar en sak som är felaktig, vem avgör då saken? Jo, en enskild tjänsteman. Om ett beriktigande kommer alltför lång tid efteråt, har det inte längre samma värde. Nu står det visserligen att man ofördröjligen skall införa ett beriktigande, men så kan inte alltid ske. Jag vill betona att Publicistklubbens regler är mycket bra på alla sätt, men de har den svagheten att de är frivilliga. Det blir vederbörande tidningschef som får avgöra om och när ett beriktigande skall införas. Som en liten upplysning kan jag nämna för herr Henningsson att det i Skåne finns en tidning vars chef ålagt medarbetare förbud mot att ta in genmälen som jag har skrivit. Jag vill inte ta upp denna sak här, men jag kan nämna att jag i rekommenderat brev ett flertal gånger har försökt att få ett beriktigande infört men utan resultat. Herr Henningsson säger att man kan gå till Pressens opinionsnämnd. Visst kan man göra det, men då har ofta kanske ett halvt år förflutit och saken är inte längre så aktuell.

Herr talman! Herr Rubin har själv i sitt senaste anförande ganska klart rett ut orsakerna till att det inte kan bli någon enighet om en lagstadgad genmälesrätt i svensk press, radio och TV. Det är uppenbart att denna motion, som kommer tillbaka som en följetong, egentligen har starkt stöd i sak. Många människor — säkerligen inte minst här i riksdagen — skulle gärna se att denna fråga löstes, men det går inte på den här vägen. Förklaringen ges av herr Rubin i hans senaste anförande. Genmälesrätten finns alltså redan nu, beträffande radio/TV enligt överenskommelser, beträffande pressen enligt PK:s regler. Men vart skall man vända sig? frågar herr Rubin. Man får vända sig till dem som har begått felet, till redaktörer och tjänstemän i vederbörande medium; tyvärr är det ofrånkomligt. I radioöverenskommelsen står: »Felaktig sakuppgift skall beriktigas, när det är påkallat. Den som har befogat anspråk att bemöta ett påstående skall beredas tillfälle till genmäle.» Hela vägen finns reservationer som det inte går att komma ifrån. Ofta råder det delade meningar om huruvida en upp gift är felaktig eller korrekt. Om det inte är en kontroversiell fråga, utan vederbörande är på det klara med att han råkat säga fel, har jag för min del den erfarenheten att han gärna omedelbart rättar uppgiften. I radio/TV går han t.ex. in i samma sändning och säger: »Vi ber om ursäkt, vi råkade läsa fel.» Då är det alltså ingen kontroversiell fråga. är den det måste någon avgöra den. Detsamma gäller frågan om den felaktiga uppgiften är så betydelsefull att ett genmäle, ett beriktigande, måste anses påkallat — någon måste avgöra det. I första instans kan det tyvärr inte avgöras av någon annan än den som har syndat eller av någon i det företaget. Finner denne ett beriktigande påkallat får man det också. Om så inte är fallet behöver man en möjlighet att gå vidare. Den möjligheten finns emellertid redan, och jag har svårt att se hur vi skall kunna komma längre. Man kan gå till Pressens opinionsnämnd. Det är riktigt att det tar tid, ty förfarandet där är grundligt och av domstolskaraktär. I proceduren ingår dock att när nämnden fattat sitt beslut skall det publiceras, framför allt av den tidning som har syndat. Och detta sker såvitt jag vet numera undantagslöst. Om inte ens detta är tillräckligt har vi, i de fall där det är fråga om brott mot tryckfrihetsförordningen, möjligheten att gå till domstol och då blir saken förvisso offentlig och uppgiften blir beriktigad. Knuten är alltså att utan att gå de tidsödande vägarna via Pressens opinionsnämnd respektive domstol få någon som snabbt och bestämt kan avgöra om en uppgift är felaktig eller inte, om felet är så väsentligt att ett genmäle är befogat, om det är påkallat att beriktigandet göres genast eller om det kan vänta något. Att här skjuta in någon instans av annan karaktär än Pressens opinionsnämnd eller laga domstolar, som skulle ha befogenhet att snabbt ge ett utlåtande, känns för mig även tyrligt. Det finns vissa sådana funktioner vid tillämpningen av tryckfrihetsförordningen, nämligen tryckfrihetsombuden, som fattar snabba beslut. Men då är det, märk väl, aldrig fråga om definitiva beslut utan om beslut som skall bekräftas efter utredning och på högre nivå. Det är mycket tveksamt om det är riktigt att låta ett beslut, som omedelbart skall effektueras och bli slutgiltigt, prövas summariskt i nya instanser. Jag tror, herr Rubin, att det är av dessa skäl som det inte gått att finna en lösning på problemet. I intet av de länder, som herr Rubin tänker på när han säger att det på sina håll finns en lagstadgad genmälesrätt, fungerar denna i praktiken bättre än den i Sverige — snarare tvärtom. Trots allt tror jag att vi har större möjligheter att komma till tals och få rättelse i vårt land än vad man har i de flesta andra länder som har sådana här formella bestämmelser som aldrig kan fås att fungera.

Herr talman! Jag förmodar att herr Rubin efter denna utläggning av herr Carlshamre blivit på det klara med att det finns fler synpunkter på denna fråga än hans egna. " Vi har i vårt land en pressfrihet som utan tvivel är mycket stor. Vi har inte i något annat sammanhang velat begränsa denna frihet, och jag tror att vi skall akta oss mycket noga för att binda den alltför hårt vid bestämda regler. Om jag ser ett TV-program eller lyssnar till ett radioprogram och finner att någonting däri inte är riktigt, så är väl, herr Rubin, det bästa förfaringssättet inte att ringa och säga, att jag tycker att detta är fel och bör rättas till. En skrivelse i ärendet är väl det minsta man kan begära. Beträffande resonemanget om att tidningarna inte tar in herr Rubins artik lar vill jag framhålla, att tidningarna väl ändå bör ha friheten att sortera sitt stoff. De tar ju inte in precis vad som helst, och det tycker jag inte att man bör klandra dem för.

Herr talman! Jag ber att få tacka herr Carlshamre för hans sympatiska anförande och alla de kloka saker han sade. Hans anförande innehöll kanske ändå ett litet fel. Om man vänder sig till Pressens opinionsnämnd får man underteckna en försäkran, att man inte tänker ta upp ärendet i domstol. Herr Henningsson sade att det finns många synpunkter på frågan. Ja, det är ju därför som den kommer igen vartenda år. Herr Henningsson sade vidare, att det inte var lämpligt att ta till telefonen om man blir angripen i radio eller TV. Men hur skall då en person göra som en kväll blir angripen? Skulle han följa herr Henningssons råd, skulle han sätta sig ned och avfatta en skrivelse. Vi har varje kväll två Aktuelltsändningar i TV, och blir man angripen i den första, så finns det en möjlighet att få ett beriktigande samma kväll, om man tar telefonen till hjälp. Herr Henningsson sade sig också mycket väl kunna förstå att det finns tidningar som inte tar in mina artiklar. Det betyder att herr Henningsson totalt har missuppfattat den diskussion vi för. Givetvis står det varje tidning fritt att införa endast de artiklar man vill ha. Den saken är klar. Men vad vi nu resonerar om är möjligheten för en person som blivit angripen i en tidning att få in ett bemötande.

Herr talman! Det är nu tre år sedan partistödet beslutades. Vid' det tillfället angavs tydligt, att frågan :om: stödets utformning skulle bli föremål för omprövning längre fram. Anledningen härtill var, som alla vet, den forcerade behandling som detta ärende fick. Ett mycket viktigt ärende var det ju, dels därför att det berör en allvarlig principfråga, dels därför att det gäller ganska mycket pengar som svenska folket får punga ut med. Trots dessa allvarliga . aspekter på frågan kom reformen till stånd utan någon egentlig utredning, och en sådan hade verkligen varit på sin plats. Den väsentliga principfrågan är fortfarande höljd i dunkel; "meningarna om huruvida. staten skall engagera sig i partiernas livsbetingelser är delade. Ett sådant arrangemang kan inte utesluta risk för missbruk från statens sida. Principfrågan berör också en viktig demokratisk idé. Genom den. konstruktion bidragsbestämmelserna fått är det alldeles uppenbart att nya partibildningar. förhindras. Gränsen vid de 2 procenten berör dock ungefär 80 000 människor, som på det sättet hindras att göra sin stämma hörd med hjälp av de bidrag som de andra partierna har att räkna med. Man beskär alltså den politiska friheten genom att man begränsar möjligheterna att komma till tals. Och vad värre är, man konserverar de nuvarande partistrukturerna och hindrar därigenom förnyelse. Alltnog, partistödet medför en byråkratisering av partilivet, och detta blir alltmer markant ju mer man frikopplar det politiska arbetet från personlig uppoffring och idealitet. Det är klart att valmakare kan fröjdas över de: nya resurser de på detta sätt får till valjippon av olika slag med Thore Skogman, revyartister, varm korv och . sådant, men jag tror inte på. den politiska betydelsen av sådana insatser. Man underskattar grovt svenska folket när man. gör valmöten till karusellprogram. Kommer socialdemokraterna att fortsätta sin reträtt i valet i höst, så kommer det säkert inte att bero På att de borgerliga kan hitta på bättre valjippon och slogans och valaffischer, och tyvärr kommer det nog inte heller att bero därpå att de borgerliga har en bättre politik utan fastmer därpå att svenska folket tröttnat på regeringen och regeringens politik. Detta faktum kan inget partistöd i världen ändra. Det är nog klokt att använda partipengar mera konstruktivt mellan valen. Man har gycklat med högern därför att vi som i princip är motståndare till partistödet likväl tacksamt kvitterat ut vartenda öre. Vore. det litet heder i högern hade vi avstått från pengarna, menar man. Men det finns något. som heter kamp på lika villkor, och likheten, är därvid viktigare än villkoren. Vi vill ha andra ekonomiska villkor för partierna, men vilka villkor man än väljer så måste de vara desamma för, alla partier. Det tycks många ha svårt för att fatta eftersom man angriper högern i detta sammanhang. Jag har ett. minne från FN-bataljonen i Ghaza. Det skulle ordnas en fotbollsserie mel lan de olika bataljonerna, och man började diskutera utrustningen. Indier och indoneser ville spela barfota men de andra ville ha fotbollsskor på sig, och det senare blev beslutat. även indierna och indoneserna fick till slut dra på sig fotbollsskor. Det var klokt av dem att inte framhärda och spela barfota. Det hade kunnat gå illa; de hade kunnat bli illa trampade. Av ungefär samma skäl kvitterar vi ut partistödet. Mycket skulle kunna tilläggas, herr tälman. Eftersom högerpartiet i princip är emot partistödet kan vi tyvärr inte gå med på herr Rubins yrkande om utredning av detsamma. Vi har avgivit en blank reservation, men jag personligen vill genom mitt namn på den blanka reservationen uttrycka mina sympatier för mycket av det som återfinns i motionen.